Fru talman! Med jämna mellanrum kommer förslag till ändringar i vallagen. Det kan vara smärre ändringar, grundade på vunna erfarenheter, men också mer genomgripande förändringar. De förslag som proposition 1981/82:222 innehöll, bl.a. om reglerna vid överklagande av val, föranledde inga invändningar från vpk och tydligen heller inte från något annat parti. Förslagen hade arbetats fram av 1978 års vallagskommitté. När det däremot gäller förslaget i proposition 1981/82:224 om försöksverksamhet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland har vpk yrkat avslag på detta. Den västtyska regeringens negativa hållning till genomförande av val hos utlandsmyndigheterna i landet har tydligen utlöst en panikartad brådska hos den svenska regeringen. En promemoria utarbetades med olika förslag till lösning av problemet. ”Den har remissbehandlats. Remissinstanserna har alla utom en tillstyrkt promemorians förslag om ett brevröstningsförfarande.” Detta skriver konstitutionsutskottet. Det var, enligt min mening, ovanligt slarvigt av riksdagens konstitutionsutskott att skriva så — detta utskott som skall ha ett vakande öga på regeringens handläggning av ärendena. Det är nämligen en mycket begränsad remissbehandling som förekommit — endast ett fåtal instanser plus Utlandssvenskarnas förening har fått yttra sig, trots att det är fråga om ett vittomfattande förslag. Någon politisk prövning har inte möjliggjorts. Kan man tala om remissbehandling i verklig mening? Vi anser det inte. Redan detta är tillräckligt skäl för att avvisa regeringens förslag. Trots den begränsade remissbehandlingen har dock invändningar rests mot förslaget. Valnämnden i Stockholms kommun anför sålunda att den föreslagna möjligheten till röstning för svenskar bosatta i Förbundsrepubli ken Tyskland måste prövas med utgångspunkt i de förhållanden som råder inom vårt eget land i vad avser personers geografiska eller andra hinder att använda nu tillämpade valförfaranden. Vi har i vpk-motionen pekat på att förslaget ger i Västtyskland boende favörer som andra inte har när det gäller möjligheten att rösta. Regeringens förslag är avsett att vara ett provisorium inför årets val, en försöksverksamhet med brevröstning. Vi kan inte finna det motiverat att på detta sätt forcera fram en provisorisk lösning, vars konsekvenser man inte kan överblicka. Det kan f. ö. noteras att denna brådska står i skarp kontrast till oviljan att medverka till att invandrarna i Sverige får rösträtt vid riksdagsval. Vi har alltså yrkat avslag på propositionens förslag om försöksverksamhet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland. Även socialdemokraterna har yrkat avslag på propositionen. Reservationen till konstitutionsutskottets betänkande av Hilding Johansson m.fl. innebär bifall till båda motionerna. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Den här debatten är förmodligen det sista tillfälle jag har till meningsutbyte med Hilding Johansson här i kammaren, och jag vill gärna passa på att uttrycka min glädje över alla de stimulerande debatter jag har haft med honom, bl.a. i vallagsfrågor. Att diskutera med Hilding Johansson innebär alltid en alldeles speciell stimulans på grund av hans stora kunnighet i statskunskap. Låt mig sedan notera att det råder enighet beträffande den ena av de propositioner vi behandlar, nr 222. I och med detta är den genomgång av vallagens regelsystem när det gäller allmänna val som påbörjades 1978-1979 avslutad. Den genomgången har kunnat ske i mycket stor enighet. Våra åsikter går emellertid isär när det gäller proposition 224 om försöksverksamhet med brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland. Låt mig till att börja med erinra om att svensk vallagstiftning präglas av principen att alla röstberättigade skall beredas möjlighet att utöva sin rösträtt. Vi har mycket generösa bestämmelser i vårt land när det gäller möjligheterna att utöva rösträtt. Förutom att vi har en stor mängd vallokaler, som är öppna hela dagen, har vi möjligheter till budröstning och till poströstning, t.o.m. med ianspråktagande av lantbrevbärarsystemet. När det gäller röstning utomlands har vi möjligheter att lämna röster på fartyg, på våra ambassader och konsulat samt vid särskilda röstmottagningsställen. Det som har föranlett propositionen är problemet att rösta för dem som bor i Västtyskland.

De hade så sent som 1979 nio röstmottagningsplatser att tillgå. Om ingenting görs, om kammaren följer den socialdemokratiska reservation som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande, har dessa 1700 svenska medborgare ingen möjlighet att lämna sina röster i Västtyskland. De i Sverige kyrkskrivna som av olika anledningar kan tänkas vistas i Västtyskland fram på höstkanten skulle också vara utestängda från sin hittillsvarande möjlighet att kunna rösta på svensk beskickning. Vad återstår för alternativ i det läget? Socialdemokraterna och vpk har inget alternativ, och man kan fråga sig varför. Beror det på att det nu är fråga om ett återfall i den inställning som präglade socialdemokraterna under 1970-talet, då man på olika sätt försökte begränsa utlandssvenskarnas möjligheter att delta i de allmänna svenska valen? Vi minns mycket väl diskussionerna om huruvida det skulle vara i högst fem år som utlandssvenskar skulle få behålla sin rösträtt. Så småningom sträckte man sig till sju år. Det var ju så att vi — tyvärr även då med minsta möjliga majoritet — drev igenom att envar svensk medborgare som någon gång har varit kyrkobokförd i Sverige skulle få behålla sin rösträtt. Nu är alltså socialdemokraterna, om de får majoritet vid omröstningen, på väg att begagna sig av möjligheten att stoppa i varje fall svenska medborgares i Västtyskland möjligheter att delta i valet. Hilding Johansson säger att förslaget är improviserat och dåligt underbyggt. Såvitt jag begriper kan en parlamentarisk utredning inte komma nämnvärt längre än vad denna enmansutredning har gjort. Så mycket är säkert att medan man utreder är det stopp för att rösta i varje fall i Västtyskland. Det förefaller som om socialdemokraterna är rädda för att försöksverksamheten skulle falla väl ut. Åtminstone står det så i den socialdemokratiska motionen. Den enda möjligheten att vinna erfarenheter i det här avseendet måste väl ändå vara att ha en försöksverksamhet under ett år. Skulle det vara så illa att man upptäcker alltför stora olägenheter med detta förfarande, så återkommer ju inte den här möjligheten. Å andra sidan har vi, om försöket faller väl ut, gjort vad vi har kunnat för denna grupp av svenska medborgare. Innebär då detta förfarande att våra landsmän i Västtyskland får en vallokal hemma hos sig? Hilding Johansson gjorde gällande att det var fallet och att det skulle vara en oberättigad förmån. Men egentligen är väl inte skillnaden så stor till den ”vallokal” som man har hemma hos sig, när man röstar med bud genom lantbrevbärare. Då sitter man i det egna köket, har ett vittne närvarande och sänder röstsedeln med lantbrevbäraren. I Västtyskland får man lov att ha två vittnen, och därefter får man gå med brevet till posten. Sedan återstår egentligen bara att säga några ord till vpk:s talesman Nils Berndtson. Av hans inlägg och av vpk-motionen får jag det klara intrycket att för vpk är det viktigare att man ger rösträtt åt icke svenska medborgare än att man öppnar — eller fortsätter att ge — möjligheter för svenska medborgare att rösta utomlands.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
Fru talman! Sven-Erik Nordin säger att för vpk är det viktigare med rösträtt för invandrarna än för svenska medborgare. Vi har inte ställt dessa grupper i något motsatsförhållande. Vi har sagt att människorna bör ha rösträtt i det land där de arbetar, där de betalar sin skatt och över huvud taget där de är verksamma. Däremot tycker jag att Sven-Erik Nordins anförande vittnar om att han hyser en alldeles särskilt stor iver för den fråga som på sin tid kallades utlandssvenskarnas rösträtt och som man på borgerligt håll drev med stor intensitet. När Sven-Erik Nordin säger att alla röstberättigade skall beredas möjligheter att rösta, så behöver ju inte det leda till att det skall bli lättare att utöva rösträtten i Västtyskland än exempelvis i de norrländska glesbygderna. Men det är ju ändå en av konsekvenserna av det här förslaget. Sven-Erik Nordin undvek vår kritik när det gäller det begränsade remissförfarandet. Men det bör väl sägas att de västtyska myndigheternas inställning inte kan ha kommit som en blixt från klar himmel. Motsvarande restriktioner finns ju redan i Schweiz. Då borde man väl ha kunnat ge den här frågan motsvarande slags behandling som andra vallagsfrågor. Borde exempelvis inte vallagskommittén under Sven-Erik Nordins ledning ha kunnat granska konsekvenserna av förslaget, så att man hade fått en vanlig behandling — som vid andra vallagsfrågor?
Herr talman! Till Nils Berndtson kan jag inledningsvis säga att när det gäller vpk talar gärningarna bättre än ord. Vad vpk tidigare har gjort i dessa frågor och vad man är beredd att göra i dag är till sin konsekvens ett ställningstagande mot våra landsmäns möjligheter att rösta i fträmmande land. Sedan är det faktiskt inte så, Nils Berndtson, att möjligheterna att rösta i våra svenska glesbygder är sämre än möjligheterna att rösta i Västtyskland. Var och en som bor i Sverige blir automatiskt upptagen i allmän röstlängd utan att behöva vidta några speciella åtgärder för den sakens skull. Den som bor utomlands är tvungen att via ifyllandet av blanketter ansöka om att bli upptagen i särskild röstlängd. Det är en viss skillnad. Valmaterialet står inte heller till förfogande på samma automatiska sätt. I fortsättningen uppfattade jag Nils Berndtson så att han ville framföra en viss indirekt kritik mot vallagskommittén, som jag ju var ordförande i. Han undrar om den västtyska inställningen kom som en blixt från klar himmel — vi hade ju erfarenheterna från Schweiz. Nu var det faktiskt så under sent 1970-tal, att det länge såg ut som om man i Schweiz skulle kunna gå in för samma bestämmelser som finns i världen i Övrigt, dvs. fritt fram för röstning på ambassad och konsulat. Men det hängde upp sig i Schweiz i sista momentet, och det blev ingen ändring av de stränga bestämmelserna. Problemet i Västtyskland uppstod som bekant i september 1981. Vid det laget hade vallagskommittén redan klarat av den del av utredningen som gällde utlandsröstningen. Men jag vill påpeka för Nils Berndtson att jag strax före jul 1981 tog upp frågan om brevröstning i Västtyskland i en fråga till justitieministern, där jag gjorde klart att om regeringen inte vidtog någon åtgärd skulle man bli stoppad i Västtyskland. Det blir man alltså inte nu, genom den här propositionen.
Herr talman! Det är tydligt att Sven-Erik Nordin har någon typ av ohörsamhet i dag — han vill inte lyssna på vad man säger. Jag kritiserade inte vallagskommittén, utan gav tips på en väg som hade kunnat leda till en rimlig behandling av en fråga som liknar en rad andra vallagsfrågor. Beträffande vpk-motionen: Var kan Sven-Erik Nordin utläsa att vi vill begränsa svenska medborgares möjligheter att rösta? I motionen har vi kritiserat ett hastigt framkastat förslag, vars konsekvenser ingen kan överblicka — ett sådant förslag är vi inte beredda att biträda.
Herr talman! Vpk har inte lyckats anvisa något alternativ till regeringens proposition i det här fallet. Jag har väntat på det hela tiden, men jag förstår mycket väl att vpk är utan alternativ i den här frågan. Man traskar bara patrull i det socialdemokratiska spåret.

Herr talman! Det är beklagligt att Västtyskland inte längre avser att tillåta att utländska medborgare röstar på sina ambassader och konsulat i framtiden. De problem som kan tänkas vara förknippade med att upprätthålla den ordning som gällt hittills har ingen beröring med Sverige. Vårt land har kommit att drabbas oförskyllt. Det förefaller märkligt att de västtyska myndigheterna inte anser sig ha förmåga att bemästra de eventuella svårigheter som röstning på vissa andra länders lokala representationer kan tänkas medföra. Man kan tycka att det borde ligga i alla demokratiska länders intresse att 5 Riksdagens protokoll 1981/82:167-168 underlätta möjligheterna för utlandsboende att delta i allmänna val. Det är att hoppas att Västtyskland omprövar sin nya inställning, så att i framtiden röstning kan ske också i detta land. Den försöksverksamhet med brevröstning som regeringen i detta läge föreslår är ett alternativ som måste prövas. Det är positivt att regeringen och justitiedepartementet varit så snabba att det i dag är möjligt för riksdagen att ta ställning till ett förslag om brevröstning. Såvitt kan bedömas — remisskritiken är faktiskt med något undantag positiv — är det också sakligt sett ett hållbart förslag som vi har att ta ställning till. Utlandssvenskarnas rösträtt har diskuterats många gånger i riksdagen, och vi vet att man från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll har ställt sig negativ. För moderata samlingspartiet har en motsatt inställning varit naturlig. Utlandssvenskarna gör stora insatser för vårt land. De arbetar ofta under svåra förhållanden. De bidrar i hög grad till välståndet här hemma genom att på olika sätt företräda Sveriges intressen i världen, inte minst genom att marknadsföra svenska varor. De följer också mycket ofta svensk politik och svenskt samhällsliv på ett noggrant sätt. Mot den bakgrunden är det viktigt att den rösträtt för utlandssvenskarna som riksdagen har beslutat om också kan utövas i praktiken. Detta är inte så lätt för alla. Det är för många långt till ambassader och konsulat. Jag vill därför understryka vikten av att vår utrikesförvaltning verkligen vidtar alla rimliga åtgärder för att underlätta för utlandssvenskarna att rösta. Det beslut vi har att fatta om en stund om försöksverksamhet med brevröstning är ett steg i denna riktning. Men jag tog upp det generella problemet, herr talman, för att min uppmärksamhet exempelvis har fästs på svårigheterna för de omkring 200 svenskar som är bosatta i Ferney-Voltaire i östra Frankrike. De har gjort stora ansträngningar för att få till stånd ett svenskt honorärkonsulat där, vilket skulle möjliggöra röstning för dem på ett smidigt sätt. Om vi nu skulle besluta om brevröstning gäller nämligen inte den möjligheten för dem.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

Herr talman! Jag undrar om Hilding Johansson inte försökte bevisa för mycket när han beskrev de geografiska problemen i Västtyskland och ansåg att de ändå var överkomliga. Med samma synsätt applicerat på avstånden i Norge skulle man kunna säga att vi skulle kunna låta bli att ha någon röstmottagning på ambassaden i Oslo och konsulaten runt om i Norge. Men det var väl ändå inte Hilding Johanssons mening! Sedan kan man naturligtvis spekulera på följande sätt: Hade bara de här problemen uppstått ett år tidigare än de gjorde hade det varit självklart att frågorna blivit föremål för uppmärksamhet i den parlamentariska utredning som sysslat med vallagsfrågorna. Det är alldeles självklart! Men jag beklagar att vi inte hade den fjärrskådande förmågan. Ingen annan hade det heller. Man hade det heller inte i Norge eller i andra länder som har drabbats på motsvarande sätt. Det här påminner litet om personen som kom till läkaren och hade blivit lätt skadad vid en bilolycka. Läkaren påpekade att hans mottagningstid bara var mellan vissa klockslag. Då sade den olycksdrabbade: Jag kunde väl ändå inte komma förrän jag hade blivit påkörd!

Herr talman! Låt mig till Hilding Johansson säga: Visst föreligger det problem när det gäller att lösa de här frågorna. Det är vi alla medvetna om — på samma sätt som det föreligger problem att lösa möjligheterna för sjömän att rösta, för intagna på kriminalvårdsanstalter, för människor på sjukhus osv. Men alla de här problemen har vi i stort sett lyckats lösa därför att vi har haft en strävan att så många svenskar som det över huvud taget är möjligt skall få utöva sin rösträtt. Det vore, herr talman, underligt om vi då skulle tveka inför de svårigheter som uppstår när det gäller att lösa frågan om utlandssvenskarnas rösträtt. I fallet Västtyskland är det faktiskt, som Sven-Erik Nordin påpekade, på det sättet att det var en situation som inte kunde förutses på ett tillräckligt tidigt stadium. Hade situationen för några år sedan varit som den är nu, hade man kanske kunnat hitta andra lösningar. Herr talman! Jag har svårt att frigöra mig från känslan att Hilding Johansson överdriver svårigheterna. Jag vet inte om han verkligen har en vilja att ge också de svenskar som bor i Västtyskland praktiska möjligheter att utöva sin rösträtt. De är ganska många, herr talman, och det får vi inte glömma bort i sammanhanget.

Herr talman! Hilding Johansson tog upp justitieministerns insats i den här frågan. Vad som hände var följande. I september månad skickade den västtyska regeringen en cirkulärnot till samtliga länders beskickningar i Bonn, där man redogjorde för Förbundsrepubliken Tysklands inställning i frågan. Det utlöste naturligtvis diplomatisk aktivitet, som man säger. Det förekom överläggningar mellan justitieministern och den tyske ambassadören i Stockholm. Jag vet också — och jag tror att det redogörs härför i propositionen — att det förekom överläggningar mellan statsminister Fälldin och den västtyske förbundskanslern. Från västtyskt håll förklarade man att man ingalunda ansåg röstmottagningen på de svenska beskickningarna och konsulaten vara några problem, det var andra länder som var skulden till det tyska ställningstagandet. Man ansåg sig emellertid tvungen att behandla alla länder lika. Det är givet att regeringen ändå först måste undersöka om det gick att förhandlingsvägen uppnå en lösning, innan man tog till utvägen att lägga fram ett förslag om en försöksverksamhet med brevröstning. Herr talman! Jag tror inte att vi behöver dryfta den här frågan längre. Vi får nu se vad försöksverksamheten ger.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 45 behandlas en ganska omfattande proposition som till sina allra största delar är lagtekniskt betingad. Det innebär en lagteknisk anpassning av försäkringsrörelselagen till en del nya lagar som vi har fått. Det innebär också en välbehövlig förenkling av försäkringslagstiftningen, som säkert är till nytta både för försäkringsbolagen och för medborgare. Ärendet har varit föga politiskt kontroversiellt i utskottet. Vad vi i första hand uppehållit oss vid i näringsutskottet har varit de förslag som regeringen har lagt fram om en ändring av det konsumentpolitiska ansvaret i sammanhanget.

Vi tycker från socialdemokratiskt håll att detta är i sanning ett steg tillbaka i konsumentpolitiken. Vi har en centralt placerad konsumentpolitisk myndighet, som med framgång och under hårdnande attityd från borgerliga regeringar har fört konsumenternas talan på bankoch försäkringsområdet. Vi menar att det är en försvagning av konsumentintresset att överföra ansvaret till bankinspektionen och försäkringsinspektionen. Det kan bara leda till ett sämre konsumentskydd än f. n. Vi anser att den gamla ordningen bör bestå, nämligen att det centralt placerade konsumentpolitiska organ som vi har här i landet även fortsättningsvis bör ha denna arbetsuppgift. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen vid näringsutskottets betänkande 45.

Herr talman! Det är riktigt att det är en detalj i propositionen som vi diskuterar i detta sammanhang och som rör ansvarsfördelningen inom viss konsumentverksamhet. Konsumentverket är den centrala myndigheten för konsumentfrågor. Därmed har också konsumentverket det övergripande ansvaret för utvecklingen och verksamheten på konsumentområdet. I konsumentverkets instruktion sägs att verkets uppgift är att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden. I det ekonomiska läge som många konsumenter nu befinner sig i är det angeläget att den myndighet som är deras partsorgan verkligen fungerar och ges möjlighet att på ett riktigt sätt tillvarata i det här fallet konsumenternas intresse. Vad beträffar bankerna och försäkringsföretagen använder man där samma slag av marknadsföring som i andra företag i näringslivet. Och att deras marknadsföring inte alltid kan betecknas som ”problemfri” — för att använda ett snällt ord — det har vi alla som konsumenter säkert erfarenhet av. Därför bör marknadsföringslagen gälla även på bankområdet och ansvaret för övervakningen liksom i dag ligga kvar på konsumentverket. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion slagit fast att regeringens huvudskäl skulle, om det tillämpades konsekvent över hela näringslivet, medföra att konsumenterna i huvudsak går miste om det partsorgan de har i form av konsumentverket. Konsumenterna har intresse och behov av partsorgan över hela fältet, således även på bankoch försäkringsområdet. Utvecklingen av vårt ekonomiska system gör oss alla mer eller mindre beroende av bankoch försäkringsväsende. Detta ställer speciella krav på funktion. Det måste vara en avgörande uppgift och ett konsumentpolitiskt samhällsintresse att avtalsvillkor, information och marknadsföring av deras tjänster sér till kundernas bästa. Att detta är berättigade krav slås fast i proposition 1981/82:180, där bl.a. följande uttalas: ”På bankoch försäkringsområdena finns i hög grad behov av ett starkt skydd för kunderna. Genom sin ställning har kreditinstituten och försäkringsbolagen ett faktiskt övertag gentemot den enskilde konsumenten. Bankoch försäkringsverksamheten avviker i hög grad från annan näringsverksamhet. Den ställer konsumenten inför frågor som kan vara svåra att överblicka och rätt bedöma. Frågorna rör ofta stora ekonomiska värden. Med hänsyn till den stora sociala och ekonomiska betydelse som bankoch försäkringsverksamheterna har är det ett samhälleligt intresse att dessa verksamheter drivs inte bara på ett från soliditetssynpunkt tillfredsställande sätt så att gjorda åtaganden kan infrias utan också på ett från konsumentpolitisk synpunkt godtagbart sätt. Stora krav måste därför ställas på det sätt på vilket kreditinstituten och försäkringsbolagen marknadsför sina tjänster, lämnar information till allmänheten och utformar villkoren i förhållande till sina kunder.” Dessa synpunkter har vpk:s fulla stöd. Men med detta konstaterande som gjorts i propositionen har vi svårt att förstå det framlagda förslaget om' förändrad ansvarsfördelning i dessa frågor — ett förslag som vi anser avhänder konsumenterna det skydd som nuvarande partsorgan, dvs. konsumentverket, ger, och det innebär enligt vår mening en svagare ställning för konsumenterna. Konsumentverket har fått stor erfarenhet av bankoch försäkringsområdena genom bevakningen av konsumenternas intresse. Dessutom har konsumentverket fått särskild insikt i konsumentproblem som ingen annan myndighet har och som man endast kan få efter en lång tids verksamhet och konsumentkontakt. Oroande är också att möjligheten att föra ett ärende vidare till arbetsdomstolen försvinner. Detta innebär enligt vpk ett försämrat rättsskydd med förminskad överklagningsmöjlighet, varför vi anser att rådande ordning bör gälla och att konsumentverket även i fortsättningen svarar för övervakning av marknadsföring och information på bankoch försäkringsområdena. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till den socialdemokratiska reservationen som innebär ett bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Regeringen och utskottsmajoriteten är inte mindre angelägna än Lennart Pettersson och Karin Nordlander om konsumentskyddet inom bankoch försäkringsområdet. Utskottsmajoritetens förslag innebär heller ingen kritik, dold eller öppen, mot det sätt varpå konsumentverket och i förekommande fall marknadsdomstolen skött sina uppgifter i detta sammanhang. Men, herr talman, också konsumentskyddet måste organiseras på ett rationellt sätt. Den nuvarande dubbleringen av tillsynen är onödigt kostnadskrävande, och det är motivet till den föreslagna ändringen. Jag vill här också understryka att såväl regeringen som utskottsmajoriteten utgår ifrån att försäkringsinspektionens granskning av bolagens avtalsvillkor, marknadsföring och informationsverksamhet också i framtiden sker i nära samarbete med konsumentverket. Konsumentskyddet är viktigt och får inte eftersättas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hadar Cars talar alltid väldigt vackert om den borgerliga majoritetens intresse för konsumenterna, för konsumentskyddet och inte minst för konsumentverket. Jag bara konstaterar att det här förslaget uppenbarligen får negativa verkningar för konsumenterna. Om vi först tar de kostnadsmässiga aspekterna, så innebär detta inte att man får bort en dubblering av verksamheten, utan det innebär att man i stället måste inrätta nya tjänster både på försäkringsinspektionen och på bankinspektionen. Därtill kommer att den ständiga förnyelsen och de erfarenheter man får från konsumentpolitisk verksamhet och marknadsvillkor när det gäller andra delar av vårt näringsliv inte längre kommer de handläggare till godo som behandlar andra frågor i bankinspektionen och försäkringsinspektionen. Det är alltså på flera sätt en försämring. Det blir för det första sannolikt en kostnadsmässig fördyring, för det andra med stor säkerhet en försämring av konsumentskyddet och för det tredje en försämring när det gäller konsu mentverkets möjligheter att verka över hela fältet.

Herr talman! Hadar Cars säger att konsumentverket har skött sina uppgifter och att man inte har något att anmärka på det. Jag vill då biträda den talare som menade att den där besparingen kanske vi får titta långt efter. Fortfarande måste man ju utnyttja konsumentverkets erfarenheter. Det är inte så att bankinspektionen alldeles omedelbart är insatt i alla delar. De problem det gäller är precis desamma som vid vanlig försäljning och produktion. Det är exempelvis vilseledande information och uppgifter om förmånlighet, kombinationserbjudanden av olika slag m.m. som ges. Vpk menar att konsumentverket har större möjligheter, med sin erfarenhet av förekommande problem på det konsumentpolitiska området, att ge stöd och hjälp i det frågekomplex som det rör sig om.

Herr talman! Vi socialdemokrater anser att en aktiv konsumentpolitik är särskilt viktig i en tid av reallönesänkningar och åtstramningar. Behovet av stöd och hjälp till konsumenterna ökar i dyrtider, samtidigt som en aktiv bevakning av företagens prisagerande och agerande i övrigt på marknaden måste utövas av samhällets konsumentorgan. Det gäller alltså att se till att konsumenterna får det mesta möjliga för pengarna. Vi beklagar därför mycket att regeringen i fråga om anslag till konsument verket framlagt ett förslag som måste betecknas som en ren neddragnings politik. Neddragningen är väsentligt kraftigare än vad som är motiverat med hänsyn till den hushållning man i och för sig alltid måste visa med statens pengar. Vi socialdemokrater vill som sagt markera att det är just när konsumenterna har det svårt och lönerna sjunker som konsumentpolitiken måste ges extra resurser. Vi har inte fått med oss näringsutskottets borgerliga majoritet när det gäller denna uppfattning, utan vi har reserverat oss i näringsutskottets betänkande nr 47, som just behandlar anslaget till konsumentverket. Betänkandet kan karakteriseras på flera olika sätt. Vi kan nog säga att det i ovanligt hög grad är fråga om fromma förhoppningar och alltför litet pengar när det gäller vad konsumentverket skall kunna åstadkomma med de anslag som skall gälla för nästa budgetår. Den borgerliga majoriteten säger i betänkandet att besparingen inte behöver innebära några egentliga negativa effekter. Man tillbakavisar bestämt påståenden från socialdemokraterna om att det från borgerligt håll skulle vara en negativ inställning till konsumentfrågorna. Och enligt majoritetens uppfattning bör regeringens förslag ”uppfattas som en uppmaning till effektivt resursutnyttjande, inte som utslag av en nedrustningspolitik”. När jag läser dessa meningar från majoritetens sida frågar jag mig vad man egentligen väntar sig att konsumentverket skall kunna åstadkomma, om besparingen inte skall innebära att verket måste dra in på olika håll och försämra konsumentskyddet. Jag har tittat litet på de anslag som under senare år har kommit konsumentverket till del. Jag har då kunnat konstatera att anslagen i nominella tal — trots att man hela tiden har talat om hur viktig konsumentpolitiken är — har stått stilla sedan 1979. Vi vet alla vilken inflation det har varit under denna tid. Därför är det fråga om ganska omfattande urholkningar under dessa år. Dessutom kan man konstatera att anslagen till den konsumentpolitiska studieverksamheten har försvunnit. Konsumentverkets forskningsanslag har också tagits bort, vilket är en unik åtgärd med tanke på att det här är fråga om en central myndighet på ett verksamhetsområde. Såvitt jag vet har de flesta myndigheter av denna betydelse och med denna inriktning egna forskningsanslag. Det hade också konsumentverket under den socialdemokratiska tiden, men så är det inte under de borgerliga regeringarna. Därutöver kan vi räkna in det hårdnande motståndet från näringslivet i de olika överläggningar och riktlinjeförhandlingar som konsumentverket bedriver för att hävda konsumenternas intressen gentemot företagen som en negativ post. Det betyder om inte annat att man kommer fram till resultat väsentligt mycket långsammare än tidigare. Det kostar mer pengar och fordras mer personella resurser för att man skall kunna åstadkomma saker och ting. Sammantaget har dessa senare år utan tvivel betytt stora påfrestningar för dem som inom konsumentverkets verksamhetsområde är satta att sköta konsumentpolitiken. Socialdemokraterna har inte velat acceptera dessa neddragningar. Vi har varje år som har gått understrukit konsumentpolitikens betydelse. Vi hari år, som tidigare år, i vårt budgetalternativ avsatt vissa extra resurser för att förstärka konsumentverkets anslag. I år är det fråga om 3 milj.kr. Om reservationen bifalls, bör, med detta påslag på 3 milj.kr., den konsumentpolitiska verksamheten kunna fortgå i någorlunda oförändrad omfattning. Det betyder också vissa möjligheter för konsumentverket att kunna lägga ut och betala för egna forskningsuppdrag, vilket är viktigt för ett organ av detta slag. Det innebär också att stöd skall kunna utgå till den lokala konsumentverksamheten -— ett stöd som alltså den borgerliga regeringen tog bort. Dessa 3 milj.kr. betyder slutligen också att konsumentverket inte, i brist på resurser, tvingas till ett ständigt ökande antal avskrivningar av konsumentärenden och klagomål, vilket nu är fallet som ett resultat av regeringens konsumentpolitik.

Detta är verkligen, herr talman, att sticka huvudet i busken. Jag kan göra ytterligare en kommentar på den punkten. Jag vill säga att varje tal framöver från borgerliga partier om att de står upp för konsumentintresset och för en stark konsumentpolitik faller platt till marken, mot bakgrund av de ekonomiska redovisningar och liknande som jag nu har gett några exempel på. Om man skall spara på konsumentverkets område, bör man i så fall ägna sig åt administrativa besparingsåtgärder. Vi har faktiskt föreslagit en sak, nämligen att man administrativt-tekniskt samordnar allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket. Därigenom sparar man utan att minska effektiviteten. För det organet sparar man uppåt en halv miljon. Konstigt nog har man från den borgerliga majoritetens sida sagt nej till det förslaget. Man tar gladeligt de extra kostnaderna, av någon underlig politisk anledning — jag kan inte riktigt få klart för mig vilken. Allmänna reklamationsnämnden var i många år administrativt samordnad med konsumentverket, och det fungerade bra. Det var en respekterad nämnd. Dess utslag följdes i betydande utsträckning. Sedan delade man upp arbetet, och resultatet har blivit ökade kostnader och i övrigt inte några förbättringar vare sig ur konsumentsynpunkt eller på annat sätt. De borgerliga ville alltså inte gå med på vårt förslag. Jag frågar miig då vilka besparingar som annars är möjliga att åstadkomma utan att skada verksamheten inom konsumentverket. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i näringsutskottets betänkande 47.

Herr talman! Budgetpropositionens minskade anslag till konsumentverket som behandlas i det föreliggande betänkandet är ytterligare en bekräftelse på den borgerliga regeringens ambitioner i strävan att urholka konsumentverkets verksamhet och ett led i konsumenternas försämrade möjligheter att hävda sig mot ett starkt näringsliv. Om regeringen skulle föra en politik som tillvaratar konsumenternas intresse, borde man i stället för att minska anslagen göra ökade satsningar för råd och hjälp till ekonomiska och förnuftiga inköp. Minskade inkomster och ökade utgifter försvårar för dem som har en begränsad ekonomi att få inte minst hushållskassan att gå ihop — därför är en aktiv konsumentpolitik ännu viktigare i åtstramningstider. Vpk har i årets motion i denna fråga lagt vikten vid bevakandet av de dagliga inköpen, därför att när inkomsten och därmed köpkraften minskar så ökar konkurrensen om kunderna. Reklam och marknadsföring för att locka till inköp tar sig alltmer raffinerade uttryck. Utbudet av varor och tjänster flödar i ohämmad omfattning, ofta på bekostnad av kvalitet och användbarhet. Konsumenten blir alltmer rådvill vid avgörandet av inköp i denna djungel av nya produkter. Vi har redan i det tidigare behandlade ärendet slagit fast — och därom är ju regeringen överens — att konsumenterna ställs inför ett mycket stort utbud av varor och tjänster, att företagen i större utsträckning än tidigare utnyttjar reklam och marknadsföringsåtgärder för att styra konsumenternas val samt att detta kräver särskilda insatser inom pris-, konkurrensoch konsumentpolitiken. Vpk har i vår motion genom en rad exempel — som jag inte närmare behöver redovisa — tagit upp områden där kvalitetsoch varuupplysning är starkt eftersatta. Det är när det gäller de dagliga inköpen av mat och hygienartiklar, kläder, skor och inte minst hemtextilier som man i första hand behöver konsumentverkets stöd och hjälp. Självfallet har vänsterpartiet kommunisterna kvar sitt krav på en väl utbyggd lokal konsumentverksamhet med välutbildade konsumentrådgivare i varje kommun som kan svara för den direkta informationen och rådgivningen — vilket det f. ö. råder en politisk enighet om. Tyvärr tvingas vi emellertid konstatera att situationen på det här området är den, att vi i stället för en utbyggnad får en stagnerad och i vissa fall minskad lokal konsumentverksamhet. Vpk har inte funnit det meningsfullt att nu föra fram detta krav. Regeringens åtstramning av den offentliga sektorn slår hårt på en rad verksamheter, och då blir inte konsumentupplysning det man först satsar på. Att direktrådgivningen är ett område som konsumentverket tvingas dra ner på kan vi inte godta. Vi menar att det är nödvändigt att konsumentverket, som har det övergripande ansvaret för bl.a. informationsverksamhet, utbildning och forskning, får det anslag som konsumentverket har begärt för att kunna behålla en oförändrad standard. Vpk gick också emot förslaget om allmänna reklamationsnämnden som en fristående myndighet, med de fördyringar som blev följden. Debatten om konsumentpolitiken är ständigt återkommande i riksdagen. Det har hittills varit stor enighet om behovet av en fungerande konsumentverksamhet. 1970-talet inleddes med en rad lagar, som syftade till att skydda och förbättra konsumenternas ställning gentemot företagen, en lagstiftning som borde förbättras för att täppa till de brister som fortfarande finns och de nya som uppstår, då konkurrensen om köpkraften ökar. Nu har enigheten brutits, och nedrustningen är i gång även på detta sociala område. Med tanke på de reallöneförsämringar som löntagarna fått vidkännas och de svårigheter som särskilt barnfamiljer, pensionärer och övriga med små inkomster har att få ekonomin att gå ihop finns inget sparutrymme på detta område. Det borde i stället ligga i samhällets intresse att de inköp som görs när ekonomin är begränsad är försvarbara ur ekonomisk synpunkt. Det är ju inte av välgörenhet som företagen satsar så stora summor på reklam och marknadsföring av sina produkter. Det rör sig om miljardbelopp. I jämförelse med dem är det småsummor som spenderas på konsumentverket för att bemöta denna marknadsföring och reklam, som tar sig allt osundare uttryck. I vårt kärva ekonomiska läge med ständigt stigande priser, inte minst på nödvändighetsvaror, är enligt vpk:s mening det sämsta man kan föreslå en nedskärning av kvalitetsoch priskontrollen. Sist på listan för besparingar borde stå de anslag som är till för att hjälpa de mest utsatta konsumenterna att få ekonomin att gå ihop när hushållskassan krymper. Annars blir det som att slå bensin på elden. Det regeringen sparar genom att dra in på en utgift får den i stället betala med ökade utgifter på ett annat område. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Inom konsumentverket finns en betydande kompetens och sakkunskap som det är väsentligt att tillvarata. Jag delar också Lennart Petterssons uppfattning att konsumentpolitiska insatser är särskilt angelägna i kärva tider, i tider då vi alla som konsumenter får hålla extra hårt i slantarna. Samtidigt finns det ett behov av att också inom det statliga området idka ökad sparsamhet. Detta tycks Lennart Pettersson och hans partikamrater på detta område som på andra ha svårt att inse. Här väntar vi på en större klarsyn från socialdemokratins sida. Konsumentverket har under senare år i ökande utsträckning koncentrerat sina insatser på konsumentinformation, och det är alldeles utmärkt — det finner både regeringen och utskottet. Det är också mycket bra saker som konsumentverket och konsumentupplysarna gör på det här området. Sedan, herr talman, övergår jag till att säga några ord om reklamationsnämnden. Det är i andra sammanhang en klar princip, som socialdemokraterna inte brukar avvika ifrån, att domstolar och andra organ som skall lösa tvister skall vara fristående från de parter som tvistar. Enligt min uppfattning är konsumentombudsmannen och konsumentverket företrädare för konsumentintresset. Jag trodde att Lennart Pettersson delade den uppfattningen, att de var så att säga företrädare för den ena parten. Om man delar denna uppfattning, som jag alltså har, är det självklart att reklamationsnämnden, som skall avgöra tvister mellan å ena sidan producenter och distributörer och å andra sidan konsumenter, inte skall vara organisatoriskt bunden till konsumentverket utani stället skall vara organisatoriskt fristående. Det är en förvånansvärd brist på konsekvens och rättrådighet att förorda att reklamationsnämnden skulle knytas till konsumentverket. Och det är min förhoppning att man från socialdemokratins sida, när man tänker på detta en gång till, skall komma till samma kloka slutsats som utskottsmajoriteten har gjort.
Herr talman!

Under de åren fungerade allmänna reklamationsnämnden på ett alldeles utmärkt sätt, Hadar Cars. Den fungerar inte bättre nu — kanske inte sämre heller för den delen, men skillnaden mellan Hadar Cars uppfattning och min uppfattning är att man genom det socialdemokratiska förslaget att klara upp den administrativa samordningen med konsumentverket sparar omkring en halv miljon. Det borde väl vara någonting som Hadar Cars kunde uppskatta. Det gör i och för sig även vi. Det finns ingen anledning att ta till några brösttoner om principer på den här punkten. Detta är en praktisk fråga om hur man så att säga bäst skall få valuta för de pengar som man satsar på denna typ av statlig verksamhet. Låt mig sedan säga att det är bra att Hadar Cars delar socialdemokratins uppfattning att konsumentpolitiken är viktig under dessa svåra nedgångstider. Samtidigt pekar Hadar Cars på behovet av ökad sparsamhet. Det är klart att detta är ett dilemma. Vi har gjort upp vårt budgetalternativ på basis av våra prioriteringar. Då har vi sagt att konsumentfrågorna är så viktiga att vi vill prioritera dem. Hadar Cars har uppenbarligen, trots det som han säger här från talarstolen, en annan prioritering. Det är egentligen inte mer med det. Ni talar gärna om att vara positiv mot konsumentintresset, men i själva verket går det hela väldigt trögt, och det är tvärtom fråga om en nedrustning.
Herr talman! Hadar Cars säger att statliga verk också måste spara. Men konsumentverket har ju faktiskt sparat mer än vad man gjort på andra områden. Redan förra året fick konsumentverket i uppgift att skära ner sina kostnader med 10 26 mot 2 90 inom andra statliga verk. Det har kommit till så mycket nytt när det gäller inköpen, t.ex. monopoliseringen inte minst inom livsmedelsområdet, som försvårar inköp. Jag såg i går uppgifter om att Unilever — ett namn som vi aldrig ser på några varor — säljer för 125 miljarder kronor, ofta samma varor under olika firmanamn. Vpk skulle i stället vilja utvidga nämndens verksamhetsområde. Vi har krävt att det skulle omfatta även inköp av fast egendom — och inte enbart vissa tjänster som rör fast egendom. Vi skulle också vilja att konsumentombudsmannen kunde föra konsumenternas talan vid allmän domstol i viktiga frågor. Det bör finnas möjligheter att angripa otillbörlig marknadsföring, märkesmystik när det gäller varor med olika design och pris, samt tilläggsvaror vid inköp. Det har under senare år tillkommit en mängd olika obskyra verksamheter, som man borde kunna granska på ett helt annat sätt än hittills. Och det kan man inte göra om man skär ned anslagen till konsumentverket. Vi vidhåller vårt motionskrav.
Herr talman! Det är min uppfattning att de flesta organisationer, statliga och privata — inkl. företag — mår bra av att stundtals få tänka igenom sina prioriteringar. Vad som kan framtvinga ett sådant omtänkande i fråga om prioriteringar är bl.a. att verksamheten tvingas hushålla extra med sin ekonomi. Konsumentverket växte ganska snabbt och utförde många positiva saker. Men i de tider som vi befinner oss i tror jag att även många inom konsumentverket delar uppfattningen att den sparsammare ekonomi, som konsumentverket liksom andra myndigheter tvingas leva med under en tid, inte enbart har varit till problem utan även har medfört en del kloka och riktiga slutsatser — som en följd av det nödvändiga omtänkandet. Men jag är också angelägen om att säga att vi skall bibehålla den huvudinriktning som konsumentverket har och har haft. Inom det parti jag tillhör finns det en mycket klar och mycket positiv syn på konsumentpolitiken och de uppgifter som konsumentverket har. Det tror jag att vi har gett så många och så vältaliga bevis för, att det knappast kan ifrågasättas. När det gäller reklamationsnämnden är det faktiskt en principiell fråga och inte en fråga om en besparing på en halv miljon, eller vad Lennart Pettersson nu räknade ut. Reklamationsnämnden inrättades som en försöksverksamhet, och under försöksverksamhetsperioden kunde man väl till nöds ha en sådan här organisatorisk sammanblandning. Men när man efter den perioden fann att det förelåg skäl att permanenta verksamheten, så var det också helt riktigt och konsekvent att se till att man gav reklamationsnämnden den organisatoriska självständighet som varje dömande instans — och reklamationsnämnden är ju i det här fallet en instans som dömer i tvister mellan två parter — skall ha och förtjänar att ha. Jag kan inte tro att inte Lennart Pettersson och andra kloka personer inom svensk socialdemokrati kommer till samma slutsats så småningom.
Herr talman! Om nu den allmänna reklamationsnämnden hade dömt i sådana tvister där konsumentverket eller konsumentombudsmannen tillhör de inblandade — då hade jag möjligen förstått Hadar Cars anföranden här i dag. Men så är ju inte fallet, utan det är fråga om rådgivande utslag, baserade på klagomål och synpunkter från enskilda personer som anser sig ha råkat illa uti förhållande till olika företag, när de har köpt varor eller anlitat företagens tjänster. Så huvudtesen i Hadar Cars argumentering på den här punkten stämmer inte. Sedan får vi återigen av Hadar Cars höra ett högaktningsfullt betygande av konsumentpolitikens vikt. Inte minst skulle folkpartiet vara mycket konsumentvänligt. Får jag då säga: Det måste vara en mycket platonisk kärlek som folkpartiet och Hadar Cars ägnar konsumentpolitiken och konsumentverket, för det har knappast avsatt några synbara resultat andra än de neddragningar som skett. Jag kan i och för sig ha förståelse för synpunkten att det är problem om man ger pengar till en statlig myndighet i så snabb takt att man expanderar verksamheten utan att tänka sig för. Men det har ju inte varit så under de senaste åren. Under den borgerliga perioden var det under de första tre åren neddragningar för konsumentverket som låg i linje med övriga statliga myndigheter och organ. Men den verkliga smällen har satts in de tre sista åren, då konsumentverket — trots vad konsumentpolitiken betyder i nedskärningstider — fått ta på sig nedskärningar som varit väsentligt mycket större än för motsvarande andra myndigheter. Detta kommer man inte ifrån hur mycket man än betygar konsumentpolitiken sin högaktning, herr Cars.
Herr talman! För ungefär två år sedan deltog jag i ett konsumentseminarium där Hadar Cars också var närvarande och där det talades om 1980-talets konsumentpolitik. Där lät det litet annorlunda än vad det gör i dag. Hadar Cars måste väl ändå erkänna att många har fått sämre ekonomi, att det leder till minskad köpkraft och att detta utnyttjas av reklammakare och marknadsförare och försvårar för konsumenterna att göra försvarbara ekonomiska inköp. Då måste man dra den slutsatsen att det är missriktad sparsamhet att dra in på just konsumentrådgivningen.
Herr talman! Jag vill erinra fru Nordlander om att jag i mitt första inlägg uttryckte värderingen att det var positivt att konsumentverket i så stor utsträckning hade koncentrerat sina resurser just på konsumentinformation och konsumentupplysning. Jag tror att det är där som verkets insatser behövs alldeles extra i de tider som är. I min förra replik uttryckte jag också en from förhoppning när det gäller socialdemokratins inställning till självständighet för myndigheter som skall döma i tvister. Jag har ingen anledning att avvika från den förhoppningen, men av Lennart Petterssons senaste inlägg förstod jag att det kan ta litet längre tid än vad jag annars hade förutsett.
Herr talman! Det stämmer inte riktigt — det är just på informationsområdet som konsumentverket nu säger sig vara tvingat att dra ner sin verksamhet, det är där man försöker ta pengarna. Självfallet hoppas konsumentverket att den lokala konsumentverksamheten fungerar, men så är det ju inte.

Herr talman! Alltsedan Beklädnadsarbetareförbundets uppmärksammade kongress tidigt förra hösten har såväl tekobranschens olika organisationer som den socialdemokratiska oppositionen riktat ihärdig kritik mot regeringen för dess bristande insatser på tekopolitikens område. Kritikerna har menat att regeringen inte har tagit hänsyn till de förslag och varningar för branschens utveckling som framförts. I mycket kraftiga ordalag har man varnat för kommande försämringar. Det har särskilt gällt sysselsättningen för de tekoanställda. Kraven på ytterligare statliga åtgärder har varit många — och kostnadskrävande. Regeringen har vid flera tillfällen påmint om den förväntade effekten av de ekonomisk-politiska åtgärder som vidtagits samt om att arbetet med regeringens samlade syn på tekopolitiken pågick. Regeringens proposition om åtgärder för tekoindustrin presenterades för riksdageni februari i år. Den har nu behandlats i berörda utskott. Utskottens betänkanden går i allt väsentligt på regeringens linje. För hörnstenarna i regeringens tekopolitik har nu näringsutskottet gett sitt fulla stöd. På kort sikt finns inte någon möjlighet att nå det uppställda riktmärket om 81 ett upprätthållande av 1978 års produktionsvolym och målet att svensk tekoindustri skall svara för 30 20 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror. Det skulle bli alltför kostsamt och/eller kräva åtgärder som står i strid med våra internationella åtaganden på handelns område. Däremot kan riktmärket för försörjningsberedskapen på tekoområdet klaras genom regeringens proposition — om den nu bifalls — och genom förra veckans regeringsbeslut om det ekonomiska försvaret. Det finns i riksdagen en gemensam målsättning om en effektiv och lönsam tekoindustri. Det är en sådan tekoindustri som på sikt kan säkerställa jobben för de anställda. I fråga om val av medel finns det däremot olika uppfattningar. Socialdemokraternas tilltro till statlig styrning och statliga institutioner för att lösa ekonomiska problem kommer till uttryck också i deras tekopolitik. Ett utmärkt exempel på detta är det socialdemokratiska förslaget om inrättande av ett statligt ägt saneringsbolag. Ett annat lika talande exempel är kraven på lagstiftning när det gäller prissättningen i handeln. Syftet kan vara behjärtansvärt, och jag delar uppfattningen att en förändring av det s.k. procentpåslaget kan vara riktig. Men att kräva lagstiftning inom en viss bransch med allt vad det för med sig av ytterligare byråkrati och reglering av hur enskilda handlare skall beräkna sina priser — det måste vara fel väg. Har socialdemokraterna f. ö. tänkt sig att utsträcka denna princip till prissättningen i allmänhet? Det vore i så fall verkligen en planhushållning på allvar. I s.k. socialistiska länder, där den fria prisbildningen satts ur spel, har konsumenterna verkligen inte gynnats av det. Det finns fler exempel på socialdemokratiska förslag om hur reglering och kontroll skall lösa problemen i de delar av tekoindustrin som inte har klarat av konkurrensen. Socialdemokraterna aktualiserar s.k. globalarrangemang, somi ett slag skulle reglera importen av tekovaror gentemot hela omvärlden. Regleringsivrarna har också där fått fullständig utdelning. Jag återkommer närmare till de handelspolitiska frågorna senare. En utgångspunkt för regeringens tekopolitik är den bestämda uppfattningen att svensk tekoindustri har goda förutsättningar till en tryggad framtid utan kostsamma statliga stödåtgärder och utan införande av nya handelsrestriktioner. Det finns mångfaldiga exempel på framgångsrika tekoföretag som är konkurrenskraftiga. Genom kvalitet och god modeinriktning har svenska tekovaror inte bara lyckats på den svenska marknaden utan även blivit en stor exportframgång. Trots hård konkurrens på utlandsmarknaderna har tekoföretagens effektiva marknadsföringsåtgärder och moderna design givit resultat. På sikt är detta den enda vägen som svensk tekoindustri kan klara sig på. Varken statliga stödåtgärder eller nya handelsrestriktioner kan i längden rädda svensk tekoindustri, om man inte kan förbättra sin konkurrensförmåga. I grunden är det dock regeringens ekonomiska politik i allmänhet som skapar bättre möjligheter för företagen. Regeringens politik syftar till att stärka de svenska företagens konkurrenskraft och därmed också göra det möjligt att vända utvecklingen för de delar av tekoindustrin som ännu inte nått lönsamhet. Därmed kan en ökning ske på sikt av branschens produktionsvolym och andel av den svenska marknaden. Jag nämnde tidigare att det finns skiljaktiga uppfattningar om hur de handelspolitiska medlen skall utnyttjas för att hjälpa tekoindustrin. Regeringens uppfattning — att ett fritt internationellt varuutbyte tjänar Sverige — bygger på insikten att ett litet land har mycket att vinna på att delta i den internationella handeln. Den under efterkrigstiden successivt vidgade frihandeln har varit en viktig förutsättning för den snabba tillväxt av industrin och för den ökning av levnadsstandarden som ägt rum i vårt land. Av dessa skäl har Sverige aktivt medverkat i arbetet på att stödja frihandeln. Det internationella frihandelssystemet utsätts i dag för hårda påfrestningar. Protektionistiska tendenser blir alltmer märkbara. Det ligger i Sveriges intresse att motarbeta en utveckling mot ökad protektionism. Begränsade svenska importrestriktioner skulle dessutom lätt kunna mötas av mera omfattande handelsrestriktioner från andra länders sida, som negativt skulle påverka våra exportmöjligheter. Jag tror också att det i grund och botten råder stor enighet om att det ligger i Sveriges intresse att slå vakt om frihandeln. Det är därför så mycket mer förvånande att såväl socialdemokrater som moderater i motioner för fram förslag om ytterligare handelsrestriktioner och att socialdemokraterna i viss mån följer upp detta i utskottet. Ett sådant förslag är införandet av globalkontingenter. Ett globalsystem i enlighet med GATT-avtalet skulle innebära att totalramar för importen av olika tekovaror för samtliga berörda länder fastställdes. Det skulle medföra att alla länder som önskade exportera till Sverige skulle få konkurrera om det utrymme som varje globalkontingent medgav. Men hur stor skulle effekten bli? Globalkvotering skulle svårligen kunna införas mot EG och EFTA. Risken för repressalier för svensk export till dessa länder är överhängande. Då nu gällande bilaterala begränsningsavtal täcker huvudparten av all import av tekovaror till Sverige utanför EG och EFTA skulle ett globalsystem inte automatiskt medföra minskad import. Möjligtvis skulle en viss neddragning av importen från länder som USA, Canada och Japan ske, men dessa länder kan knappast betecknas som lågprisexportörer. Under en övergångstid kan det vara nödvändigt med en viss reglering av tekoimporten, men den bör ske i samma former som hittills, nämligen inom ramen för det s.k. multifiberavtalet, MFA. Efter mycket hårda förhandlingar i den nya förlängningen av MFA tillgodosågs en väsentlig del av de svenska intressena. Förlängningsprotokollet slår fast att Sverige intar en särställning, och det finns i avtalet en klausul som medger särskilt restriktiva svenska importkvoter. Därmed får de svenska intressena anses vara väl tillvaratagna. Krav på ytterligare handelsbegränsningar som drabbar särskilt de fattiga människorna i u-länderna strider också mot den solidaritet som måste prägla vårt förhållande till den tredje världen och om vilken det råder enighet när det gäller biståndspolitiken. Regeringen kan förvisso aldrig acceptera att uppenbara sociala missförhållanden i u-länderna utnyttjas för att vinna konkurrensfördelar. Men för människorna i u-länderna är industrialisering oftast den enda chansen att bryta sig ur fattigdomen. Det var också grundtanken bakom principen om en s.k. ny ekonomisk världsordning. Även i diskussionen om tekoimporten från u-länderna måste därför de moraliska argumenten väga tungt. I regeringens proposition om den framtida tekopolitiken föreslås ett system med ursprungsmärkning. Regeringens förslag innebär att flertalet tekovaror som säljs i Sverige — vare sig de är svenska eller inte — skall vara märkta för att visa var de är tillverkade. Det finns många skäl till att införa ett sådant system. Det är bl.a. ett starkt intresse för konsumenten att veta var en beklädnadsvara är tillverkad, när han eller hon köper den. Det är därför regeringen föreslagit att det är vid försäljningstillfället som märkningen måste finnas. I vilka former märkningen skall ske har enligt regeringens förslag överlämnats till näringslivet och handeln att själva bestämma. Jag tror det är viktigt att man iakttar en viss försiktighet vid införandet av ett helt nytt system med ursprungsmärkning. Ett alltför långtgående förslag — innan närmare erfarenhet har vunnits — kan lätt leda till onödigt krångel för den enskilda handeln och till ytterligare statlig byråkrati. Regeringen är dock beredd att senare, när viss erfarenhet av märkningssystemet vunnits, på nytt pröva vilka former för märkning som kan vara lämpligast. Jag vill dock påminna om att huvudsyftet med märkningen är konsumentpolitiskt. Regeringen föreslår att fortsatta resurser anvisas till branschfrämjande åtgärder inom teko. Sammanlagt föreslås dels 46,5 milj.kr. till branschfrämjande åtgärder, dels 10 milj.kr. till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin. Dessa medel är ett direkt stöd åt förnyelsen av denna industrigren. Socialdemokraterna föreslår sin vana trogna mer pengar även här. Deras överbud på statsbudgeten närmar sig nu astronomiska tal. Självfallet är det inte möjligt för den som är i ansvarig ställning att förverkliga alla de föreslagna utgiftshöjningarna. Den lättsinniga löftespolitiken kommer också på detta område att konfronteras med en bister ekonomisk verklighet. Regeringen följer utvecklingen inom tekoindustrin med stor uppmärksamhet. Inom industridepartementet görs undersökningar om utvecklingen i branschen. Den senaste s.k. temperaturmätningen från månadsskiftet april-maj i år visar i vad gäller konfektionsindustrins omsättning och orderingång på en viss stabilisering. Den negativa utvecklingen 1981 beträffande omsättningen har nu förbytts i en viss ökning under första och troligtvis också andra halvåret 1982. I vad gäller den volymmässiga orderingången för hösten i år har den nedåtgående trenden brutits. Hösten 1980 kunde en stark nedgång noteras. Ett år senare visar orderingången en närmast oförändrad nivå. Handeln visar plussiffror. Det finns alltså goda tecken på att regeringens politik nu börjar ge resultat. Det är min övertygelse att regeringens förslag till statlig tekopolitik tillsammans med den allmänna ekonomiska politiken kommer att utgöra ett viktigt positivt bidrag till en framtida konkurrenskraftig svensk tekoindustri. Herr talman! Med hänsyn till att kammaren senare i dag i anslutning till arbetsmarknadsutskottets betänkande 25 kommer att diskutera det s.k. äldrestödet avstår jag från att här gå in på sysselsättningsfrågorna i vad gäller teko.

Herr talman! Då är det dags igen att i den här kammaren diskutera tekofrågorna. Det känns faktiskt, herr talman, litet meningslöst med de olika regeringar som under de senare åren handlagt tekofrågorna och som haft varken vilja eller förmåga att vidta de åtgärder som hade varit nödvändiga för att vända den negativa utvecklingen inom tekobranschen. Man kan absolut inte påstå att regeringens ekonomiska politik har gynnat svensk tekoindustri. Man har nonchalerat riksdagens beslut om målsättningen för teko, förändrat målsättningen till ett riktmärke, som vid det här laget ter sig som en liten prick långt i fjärran. För vad är det som hänt på tekoområdet under senare år? Produktionsvolymen har sjunkit katastrofalt, med tusentals arbetslösa som följd. Importen däremot har ökat och är nu uppe i ca 82 96, att jämföra med EG-områdets 40 96, USA:s 12-15 20 och Japans 15-20 26. Trots detta villinte regeringen, med handelsministern som närmast ansvarig, vidta några väsentliga åtgärder på handelspolitikens område. Dessutom verkar all planeringsverksamhet ha avstannat. Jag menar att det finns en ryckighet i regeringens tekopolitik som måste inverka mycket negativt på branschen. I budgetpropositionen drar man t.ex. ner anslaget till branschprogrammet med 2 milj.kr. Lån till rationaliseringsinvesteringar, som visat sig vara mycket efterfrågade och skulle behöva öka, tar man helt enkelt bort för nästa budgetår. Det måste, enligt vår uppfattning, vara felaktigt att, som nu sker, dra ner på de offensiva insatserna i tekoindustrin. Jag tror att frågan, som ofta ställs både från fackliga organisationer, men även från branschen i övrigt, om vad regeringen egentligen vill när det gäller tekobranschens framtid i Sverige, är berättigad. Jag ställer samma fråga. Fortsätter den utveckling vi nu ser, ja, då återstår ingenting annat än att branschen försvinner. Vill inte regeringen detta — och det framgår av proposition 148 att regeringen inte tänkt sig den utvecklingen, utan vill att politiken skall inriktas på att nå det numera s.k. riktmärket — då måste man vidta sådana åtgärder att riktmärket inte försvinner. Jag vill hävda, att om regeringen genomfört de förslag vi socialdemokrater lagt fram år efter år, hade vi i dag varit närmare målet 30 96 av den totala tillförseln av tekovaror. Vi upprepar därför våra krav, och till näringsutskottets betänkande nr 50 har vi fogat en rad reservationer. Vi har alltså inte heller denna gång fått gehör i utskottet för våra krav på mer än ett par punkter, vilka f. ö. också tagits upp i propositionen. Jag övergår nu, herr talman, till att kommentera betänkandet och reservationerna. Gunnar Sträng kommer senare att mera ingående ta upp utvecklingen inom branschen. Först och främst vill jag ta upp frågan om ursprungsmärkning av kläder. Det var en beställning av utskottet och riksdagen som handelsministern nu tagit uppi propositionen. Men nog finns det skäl att kritisera det sätt på vilket han hanterat frågan. Således gäller märkningen bara konsumenter som köper för enskilt bruk, inte kläder till företag och offentliga institutioner. Dessutom skall varor som tillhandahålls till ett lågt pris eller som är mindre frekventa på marknaden inte ursprungsmärkas. Nog är det inkonsekvent, vill jag lova! Jag begriper inte vilka intressen handelsministern vill tillmötesgå med denna lösliga skrivning. Förstår handelsministern inte själv vilka möjligheter till fiffel han dessutom öppnar? Nu har utskottets majoritet rättat till en del kantigheter, och jag är till freds med detta. I detta ingår också en beställning att regeringen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för den s.k. gränsmodellen, som innebär att kläderna skall vara märkta, när de kommer in i landet. När det gäller omfattningen av märkningen vill inte de borgerliga ledamöterna tillmötesgå våra krav på att alla kläder skall vara märkta med ursprungsland och märket fast anbringat på kläderna. Det var också utredningens förslag. Regeringens förslag på den punkten innebär en onödig försvagning. Jag menar att handelsministerns uttalande om att man skall vänta ett tag och se hur denna ursprungsmärkning kommer att bli innan ställning tas till hur märkningen skall ske, är fullständigt onödigt. Det vore mera konsekvent att direkt införa ursprungsmärkningen på ett riktigt sätt. Vårt förslag innebär också bifall till motion 2326 av Hans Nyhage och Arne Andersson. Det finns alltså möjlighet att få majoritet i kammaren för vår reservation, som jag yrkar bifall till. Inriktningen av tekopolitiken som jag inledningsvis nämnde har vi socialdemokrater konsekvent hållit fast vid när det gäller riksdagens beslut om målet 30 96 eller mer av den totala tillförseln. Utskottsmajoriteten anser numera att detta är en orimlig begäran. Jag kan tänka mig att det kommer att talitet tid att nå upp till det målet med den försvagning som har skett, men vi håller fast vid målsättningen och kommer att arbeta utifrån den. Jag vill därför upprepa vad jag sagt tidigare: Hade de förslag vi lagt fram under årens lopp följts, hade situationen varit en annan. På handelspolitikens område är det nödvändigt att vidta åtgärder för att på något sätt begränsa den import som nu formligen väller in i vårt land. Jag tror att det inom EG-EFTA går att få gehör för de förslag vi socialdemokrater lagt fram, vilka förslag egentligen inte är särskilt långtgående och som enligt vår mening ryms inom vår frihandel. Vi hyllar frihandelns principer — vi är ju eniga om att frihandel skall vi ha — men det får inte ske in absurdum. Vi importerar per capita faktiskt mer än alla andra länder. Vi har begärt att ett globalkontingentsystem skall utarbetas och införas, om det nya MFA III-avtalet visar sig vara oacceptabelt för Sveriges del. Vi har också föreslagit Nr 167 att hemtagningssystemet skall slopas. Det skulle ge ökade möjligheter för Måndagen den kontroll av att gällande bestämmelser verkligen efterlevs. Det behövs en 3 juni 1982 effektivisering av begränsningssystemet. Det konstaterar också brottsförebyggande rådet i en utredning. För att man skall komma till rätta med import via tredje land har tekodelegationen föreslagit att åtgärder bör vidtas för att importlicens eller särskilt ursprungsintyg i vissa angivna fall skall krävas för varor från EG och EFTA. Vi delar den uppfattningen. Förbättrad rapportering från exportländerna är ett annat krav, liksom krav på importörerna att också handla med svenska varor. Prissättningen i handeln är också en viktig del när det gäller konkurrensen för svenska produkter. Det procentpåslag, som större delen av beklädnadsdetaljhandeln tillämpar, missgynnar svensktillverkade varor. Jag harinte kunnat finna att man tagit upp den frågan i propositionen över huvud taget, trots att riksdagen uppdragit åt regeringen att försöka att på frivillig bas nå en överenskommelse med detaljhandeln och ge prisoch kartellnämnden det uppdraget. En omfattande utredning har också gjorts av prisoch kartellnämnden, och den visar att priserna inte kalkyleras på ett kostnadsmässigt motiverat sätt. En lagstiftning är nödvändig, om vi skall komma till rätta med problemet. Nu säger handelsministern att det inte är bra att lagstifta om prissättning. Men det är en beställning från riksdagen, och under alla de här åren som man har försökt gå fram på frivillig väg har man inte lyckats. Då anser vi att man måste ta till lagstiftning för att komma till rätta med problemet. Herr talman! Sammantaget är jag övertygad om att de förslag och krav som vi socialdemokrater ställt, och som jag här redogjort för, skulle ge tekoindustrin i det här landet möjlighet att hävda sig och överleva. Vi har emellertid inte fått gehör denna gång heller från utskottets borgerliga majoritet. En socialdemokratisk regering kommer dock att arbeta efter de riktlinjer vi dragit upp i våra motioner. De olika borgerliga regeringarna har inte tagit problemen inom tekoindustrin tillräckligt på allvar, och det har lett till att viljan att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla en inhemsk produktion inte finns. Vi har även, herr talman, i våra motioner tagit upp problemen inom Eiserkoncernen. Redan hösten 1981 tog vi särskilt upp Eisers situation och pekade på de risker för Eisers del som behandlingen av de frågor som rör Statsföretag skulle innebära. Vad som inträffat under våren med Statsföretagsfrågorna har inneburit att ställningstagandena ytterligare skjutits på framtiden. Vi upprepar därför våra krav på att ledningsfunktionerna i Eiser skall förstärkas och att företaget skall tilldelas kapital, så att inte företagets existens äventyras. Dessa åtgärder måste snabbt vidtas av regeringen. Utskottets majoritet avfärdar kraven med att problemen skall lösas inom ramen för Statsföretags egna resurser. Det finns anledning att ställa frågan till utskottets talesman eller till handelsministern, även om Eiserkoncernen ligger under industriministern: I Västgöta-Demokraten den 5 juni kan vi läsa hur oron ökar bland de anställda och hur kritiken växer mot Eisers ledning. Man kan också där läsa om hur andra svenska tekoföretag går på offensiven och tar hem produktion från Finland, medan statliga Eiser drar sig undan från Borås och sparkar 280 personer. Efter vad jag har erfarit finns det — och det står förresten också i tidningen — intressenter som är beredda att göra en satsning och rädda närmare 200 jobb. Förutom den tragedi som håller på att utspela sig i Borås måste man fråga om det inte är slöseri med statliga medel, när man från det hållet föredrar att driva ut folk i arbetslöshet och sociala problem. Jag kan i sammanhanget också upplysa om att nästan inga av de 630 varslade inom Eiser fram till i dag har fått annat jobb. Man kan inte påstå att utskottet genom sitt ställningstagande visar något som helst ansvar för de anställda. Jag yrkar bifall till vår reservation. Så till sist, herr talman, några ord om branschstödet. I propositionen föreslås en neddragning av anslaget med över 2 milj.kr. i stället för den ökning med 52 milj.kr. som SIND föreslagit. Vi menar att det är fel att dra ned på ett stöd som är inriktat på att höja effektiviteten i industrin och öka exporten. Inom den träbearbetande industrin dras anslaget ned med 445 000 kr. Sågverksindustrin får klara sig utan branschprogram. Gjuteriindustrin får kännas vid en minskning med 855 000 kr. för 1982/83. Försöksverksamheten med delbranschstudier förlängs inte efter innevarande budgetår, och inom branschprogrammet för tekoindustrin sker en minskning med 2 milj.kr. Vi socialdemokrater kan inte acceptera en nedskärning av branschstödet, som ju är inriktat på att höja effektiviteten i industrin och öka exporten. Flera av de här branscherna har utomordentligt allvarliga avsättningsproblem, och behovet av insatser för att stärka deras marknadsposition hemma och utomlands står helt klart. Vi har vidare föreslagit 20 milj.kr. i lån till rationaliseringsinvesteringar, dvs. 10 milj.kr. mer än regeringen. Dessa lån är efterfrågade, och vi anser att de bidrar till framtida inkomster. Därför bör de ökas på till 20 milj.kr. Enligt vår mening bör garveriindustrin tas in i SIND:s branschprogram, som tekodelegationen föreslagit och som krävs i motion 2325 av Ove Karlsson m.fl. Om Sverige vid en avspärrning skall kunna ta till vara de hudar som finns i landet är det nödvändigt med inhemsk kapacitet. Kunnandet riskerar också att försvinna om inte åtgärder vidtas. Herr talman!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

Herr talman! Den svenska tekoindustrins historia under efterkrigstiden är en deprimerande läsning. Vi har det senaste decenniet fått vänja oss vid att stora svenska industribranscher, som tidigare ansetts osårbara, mer eller mindre har gått under. Men frågan är om inte tekoindustrin ändå tar priset i sammanhanget. Det är inte så att man i den politik som har förts inte har vetat vad man har gjort, utan det har varit en mycket medveten och målinriktad politik, strikt genomförd av många efterkrigsregeringar, inte bara av borgerliga efter 1976 utan också mycket tidigare av socialdemokratiska. Det har man gjort under den förutsättningen att den så prisade frihandeln och specialiseringen, som har varit ett riktmärke, skulle gynna den svenska nationen. Det kom handelsministern på nytt in på i sitt huvudanförande. Men det är teser som verkligen kan diskuteras. Frihandeln är bra för den starke, men det är inte säkert att den är bra för den svage. Det är snart 30 år sedan Gunnar Myrdal skrev sitt stora epokgörande verk om tredje världens handel, Asiatiskt drama. Han visade där ganska tydligt att det många gånger var betydligt bättre att ett land som höll på att bygga upp någon form av industri skyddade sig bakom relativt höga tullmurar och att frihandeln för en sådan stat ofta var förödande. Det finns också många utvärderingar av tredje världens industrialisering, som jag vill återkomma till litet längre fram, vilka visar att frihandeln inte alla gånger är så välsignelsebringande som man har velat göra gällande. Frihandeln var bra för Sverige, när Sverige var starkt och hade en god ekonomi. Då kunde vi utnyttja frihandelns fördelar. Men vi har inte det läget längre. Då är det ganska vettigt att vi börjar diskutera i andra termer och inte enbart säger att frihandeln är gynnsam i alla sammanhang. Både socialdemokrater och borgare har som sagt till följd av övertro på frihandeln gjort sig skyldiga till många missgrepp under efterkrigstidens decennier. Det var Gunnar Sträng, som också skall delta i denna debatt, som en gång sade att de svenska företagen mådde bra av att verka i ett fritt och härdande tullklimat — om jag inte missminner mig, föll orden på det sättet. Vi hade den Rehnska modellen, EFO-rapporter osv., där det sades: Det är mycket bra om vi slår ut de lågavlönades industrier och flyttar över de anställda, så att vi i Sverige får en mycket fin och expansiv verkstadsindustri som kan kamma hem pengar på världsmarknaden. Men de utstampade tekoarbetarna fick inga nya jobb. Vi har nu utvärderingar som klart och tydligt visar att ungefär två av tre utstampade tekoarbetare aldrig någonsin kom in i arbetslivet igen. De slussades ut via den gamla vanliga utsorteringsmekanismen med förtidspensioneringar, AMS-kurser och annat. Jag vill här säga som vi har sagt i våra motioner: Den svenska tekopolitiken har varit en ständig kapitulation för de stora multinationella företagens intressen. Nu har man, som Lilly Hansson redan har berört tidigare i debatten, t.o.m. släppt det blygsamma målet en 30-procentig självförsörjningsgrad. Man har försvunnit långt bort från det. Nu är vi, som sagt var, nere under 20 20. När det gäller vissa konfektionsplagg och vissa typer av teko utgör importen 100 26 — tillverkningen i Sverige är helt och hållet utslagen. Jag vill tala litet om det som handelsministern var inne på, nämligen industrialiseringen i tredje världen och hur viktigt det är med frihandeln. Jag tycker faktiskt att handelsminister Molin biter huvudet av skam, när han står här och säger att de moraliska argumenten måste väga tungt när vi bedömer handeln med tredje världens länder. Björn Molin känner lika bra som jag till att det förekommer ss.k. enklaver — det har vi vetat om ända sedan 1950-talet. Stora företag går in och bildar enklaver — eller frizoner, som de kallas i dag — som inte har någon som helst beröring med resp. lands övriga ekonomi. De tillför inte landet någonting när det gäller utveckling. Företagen tar hem vinsterna från enklaven eller frizonen. Om de sedan händelsevis finner det lämpligt att flytta från denna enklav eller frizon, är landet fattigare än vad det var förut. De här frizonerna bidrar inte ett dyft till tredje världens länders industrialisering. Det finns hur mycket material som helst på SIDA, vetenskapliga forskningsrapporter och annat, som visar detta. Det gäller naturligtvis också tekoindustrin. Jag undrar vad handelsministern har för definition på moral. Vi vet att man i frizonerna använder 8-12-åringar som arbetskraft. De arbetar 12-14 timmar om dagen, får sedan lägga sig i samma lokal och sova på en matta, får en skål ris och börjar sedan arbeta i samma lokal igen. Är det moral? Om det vore så att handelsministern tycker att de moraliska argumenten måste väga tungt, borde handelsministern gå med på socialklausulen, som vi har tagit upp åtskilliga gånger i biståndsdebatter under årens lopp och som vi också kräver nu i vår motion. Det är framför allt tredje världens länder som har krävt sociala klausuler mot de stora multinationella företagen, för att de skall betala något så när vettiga löner, tillåta något så när fria fackliga rättigheter osv. Jag tycker att handelsministern borde tänka sig för två gånger, innan han går upp i debatten och talar om moral och sedan inte är villig att biträda sådana här krav. Vi hade försvarsdebatt här i förra veckan. Detta med tekoindustrin — som all annan svensk inhemsk industri, vill jag påstå — hänger mycket tätt ihop med vår beredskap, vår försörjning och vår förmåga att motstå påtryckningar och aggressioner av olika slag. Om vi inte har ett starkt civilt samhälle — det har jag sagt kanske hundratals gånger — kommer vi inte heller att kunna ha något slags beredskap. Där är tekoindustrin en bit i det hela som är grovt försummad, som man över huvud taget inte har försökt att sätta in i detta sammanhang. Vi beviljade 19 miljarder till det militära försvaret i förra veckan. Men det är väldigt svårt att få loss och flytta över lämpligt antal miljoner för att stödja t.ex. tekoindustrin — något som nationellt skulle vara ett rent plus, därför att det skulle lyfta bort stora arbetsmarknadsproblem och stora sociala problem för de regioner som är närmast berörda. Också beredskapssynpunkter spelar alltså in i det här sammanhanget. Hur skall man då lösa dessa problem? Vi har i våra tekomotioner år efter år försökt föra fram vettiga förslag och synpunkter, och vi har upprepat dem ide två motioner som nu är aktuella, den ena väckt i januari och den andra med anledning av den nu framlagda propositionen. Man måste få en samordning och en samhällelig kontroll av den svenska tekoindustrin, precis som när det gäller stålindustrin, varvsindustrin och andra stora industrigrenar. Om man låter de privata vinstintressenas anarki Nr 167 råda blir det på detta sätt, som vi nu ser det. Vi har därför föreslagit att det : 5 5 Måndagen den skall bildas ett stort statligt tekokombinat, där man kan samordna resurserna - z ; jz : 7 juni 1982 och se till att tillvarata nationens intressen och inte enbart företagets intressen. Nationens intressen är ju naturligtvis också de arbetandes intressen. Vi måste i första hand inrikta oss på att ganska snabbt komma fram till den blygsamma målsättning som man tidigare varit ense om men som man nu i full karriär är på väg att lämna bakom sig. Det betyder att vi måste komma ner till en importandel på ungefär 60-65 96, vilket är normalt för motsvarande länder. Varför skall vi ha en importandel som överstiger 80 9 och snart kanske är uppe i 90 26, medan motsvarande länder inom OECD och andra områden har mycket mindre importandelar? Är det bra för Sverige och för svenska arbetare? Vi bör se till att vi stoppar importen från frizonerna, handelsminister Molin. Om vi skall tala om moral, då skall vi inte köpa från frizoner i Sydkorea, i Taiwan eller på andra håll — för den delen inte heller från Sri Lanka, där man också är på väg att upprätta sådana här frizoner och där vi är beredda att satsa mycket pengar av svenska biståndsmedel. Vi bör se till att vi hjälper anställda i olika konfektionsföretag som vill ta över och driva företagen kooperativt. Vi bör ge dem det stöd och den hjälp de behöver. Men det är väldigt dåligt med det. Man kan inte säga att anställda som har velat bilda sådana kooperativ har fått något positivt stöd från statsmakterna. Jag kan nämna exempel från mitt hemlän, Uppsala län, som inte har någon speciellt stor textilindustri numera men som har varit ett stort textillän. Där har vi det lilla konfektionsföretaget Hettemarks. Staten har slagits med de anställda under flera månader, och man har vägrat dem att behålla varunamnet Hettemarks när de nu ville starta ett eget kooperativ. Staten har inte lyckats klämma fram några pengar, utan man har hänvisat till regionala insatser. Men det har visat sig att det inte heller gick att få fram några pengar via den regionala utvecklingsfonden — det talas ju om utvecklingsfonderna i betänkandet. Nu försöker de anställda att med hjälp av kommunen i Enköping få i gång det här kooperativet. Det kan nämnas att det gäller en verksamhet av mycket blygsam omfattning i jämförelse med den som bedrevs tidigare. Samma sak gäller för företag och namn som Stratos och Lucas i Västsverige. Där har man också vägrat de anställda att överta firmanamnet, som är viktigt när de skall starta ett kooperativ. Det är ju att stoppa och försöka hindra de anställda, när de försöker att rädda sina arbeten. Slutligen vill jag uppehålla mig litet vid den statliga Eiserkoncernen, som Lilly Hansson talade om tidigare. I brev från de fackliga företrädarna har dessa som bekant sagt att det inte skall pumpas in några ytterligare medel i Eiser förrän man har redovisat hur de skall användas, att det är att kasta skattebetalarnas pengar i sjön att satsa demi denna statliga koncern, så länge man inte lämnar en öppen redovisning och möjliggör insyn och kontroll. Jag tycker att regeringen borde ta fasta på vad de fackliga företrädarna har sagt. kl Ordentliga revisioner bör genomföras inom den statliga tekoindustrin. Man bör se till att man skapar en samordning av verksamheten inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar och tekoindustrin. Det gäller för det här området som för alla andra områden inom försvarspolitiken. Vi har drivit dessa frågor under åratal. Som väl är tycks det börja bli en viss ändring i tänkandet här, men det går förfärligt långsamt. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till de två vpk-motioner som är aktuella i detta sammanhang.

Herr talman! Tekobranschens problem har vid skilda tillfällen diskuterats i den svenska riksdagen. Det är alltså inte några direkt stora nyheter som vi i dag kan prestera. Men låt mig i alla fall börja med att konstatera att tekoindustrins situation måste ses mot bakgrund av den allmänna ekonomiska utvecklingen under senare decennier såväl internationellt som i Sverige. Grunden till tekoindustrins problem står att finna dels i den internationella produktionsutvecklingen med alltmer omfattande etableringaris.k. låglöneländer, dels i faktorer som kostnadsoch löneutvecklingen i Sverige. Handelsministern konstaterade helt riktigt detta för en stund sedan. Trots mycket omfattande satsningar på produktutveckling, rationaliseringar och exportfrämjande åtgärder har det visat sig vara svårt för svensk tekoindustri att klara såväl den internationella konkurrensen som den snabbt stigande produktionskostnaden. I den industripolitiska propositionen våren 1981 redovisade regeringen sin syn på utformningen och inriktningen av industripolitiken. De riktlinjerna har antagits av riksdagen. Enligt dessa bör industripolitiken främja ett decentraliserat ekonomiskt system byggt på marknadshushållningens principer. Marknadssystemet bygger på att de enskilda företagen fattar beslut om vilka produkter som skall tillverkas, hur dessa skall tillverkas och på vilka marknader de skall avsättas. För ett par dagar sedan sade jag i en annan debatt att marknadsekonomins syfte ju är att det i sista hand är konsumenten 95 som skall bestämma vilken vara han eller hon vill köpa. Marknadsekonomins effektivitet och överlägsenhet när det gäller resursfördelningen i samhället måste därför enligt oss moderater också ligga till grund för tekoindustrins fortsatta utveckling, den bransch som vi diskuterar här i dag. Herr talman! Den svenska tekoindustrin som bransch betraktad är en av de mest reglerade branscherna i Sverige. På grund av bristande konkurrenskraft och därmed bristande möjligheter till expansion och utveckling har under åren ett omfattande stöd och ett regleringssystem byggts upp. Dessa regler och detta stöd har, vill jag påstå, konserverat en företagsstruktur som innebär att svårigheterna i dag växer när det gäller att konkurrera på utlandsmarknaden. Därmed har företagsstrukturen också bidragit till att ytterligare försämra branschens möjligheter att anpassa sig till nya förhållanden och till ny konkurrens. Avgörande för tekoindustrins svårigheter har utan tvivel varit löneutvecklingen under senare år. Den solidariska lönepolitiken under 1960-talet, vilken innebar att i princip alla branscher oavsett lönsamhet skulle betala i stort sett lika löner, har medfört att kostnadsläget inom svensk teko ligger betydligt högre än kostnadsläget i de länder och de företag som vi har att konkurrera med. Det är också uppenbart att löneskatten, arbetsgivaravgiften och andra pålagor slår utomordentligt hårt inte minst mot tekobranschen, som ju i relation till sin omsättning fortfarande har förhållandevis många anställda. Att detta inte är ett förhållande som kan fortsätta i framtiden står i dag klart för allt flera. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning ligger tekoindustrins enda chans i att på kommersiellt sund ekonomisk bas förstärka konkurrenskraften i de enskilda företagen. Detta innebär att kostnadsutvecklingen för framtiden måste bli sådan att svensk tekoindustri får en chans att kunna konkurrera och därmed hamnar i ett bättre läge såväl på hemmamarknaden som på exportmarknaden. Om vi inte klarar att lösa dessa problem, kommer vi även i fortsättningen att få ställa upp med omfattande resurser skattevägen och ytterligare tvingas att detaljreglera tekoindustrins arbetsvillkor. Att detta inte är förenligt med en sunt fungerande marknadsekonomi och därmed inte ger de fördelar och den utvecklingskraft som våra företag måste ha för att klara framtiden är ställt utom allt tvivel. Herr talman! Att detta förhållande är ett faktum bevisas av att vi i Sveriges riksdag har fattat beslut om en gradvis avveckling av det stöd som i dag utgår till bl.a. tekoindustrin. Att, som socialdemokraterna nu vill, ytterligare bygga ut stödet strider mot riksdagens tidigare uttalade vilja och skulle också på sikt, som vi ser det, komma att innebära förstärkta svårigheter för tekoindustrin att skapa en bas för framtida utveckling. Ytterligare stöd endast försvårar för de enskilda tekoföretagen att möta framtiden. Tekoindustrin måste ges förutsättningar att utvecklas under de förhållanden som råder i en väl fungerande marknadshushållning. Herr talman! Regeringen föreslår i sin proposition införandet av ett system för ursprungskontroll. Handelsministern kommenterade även den saken för en stund sedan. Vi moderater har i en kommittémotion med anledning av propositionen motsatt oss detta. Vi står kvar vid riksdagens tidigare Nr 168 uttalande, att branschen på frivillig bas bör kunna åstadkomma ett system som motsvarar det framförda önskemålet. För införande av obligatorisk ursprungsmärkning av kläder har den genomförda utredningen åberopat konsumentoch tekopolitiska skäl. Men utredningen konstaterade också att det inte föreligger några starkt vägande skäl att från konsumentsynpunkt genomföra vad man kallar en geografisk ursprungsmärkning. Vad gäller ett kontrollsystem i enlighet med förslaget tror vi att sådana regler om geografisk ursprungsmärkning inte kommer att få så särskilt stor effekt. Förslaget innebär enligt vår och andras uppfattning — det framgår f. ö. av många remissutlåtanden — endast administrativa besvär och ökad byråkrati såväl för tillverkande som för importerande företag. Det finns också, herr talman, starka skäl att ta hänsyn till de risker för snedvridande konkurrenseffekter som vi framför i vår motion. Svenska konfektionsindustriföretag som lyckats överleva har ofta förlagt sömnaden till andra länder — det är rätt vanligt i dag — medan design, tillskärning och marknadsföring legat i Sverige. Sådana företag får med det nu framlagda förslaget svårare att hävda sin ställning på marknaden genom att utländskt ursprung måste anges när konfektioneringen skett utomlands. Att det finns en risk för att de anställda vid dessa företag kan drabbas är givet. Jag vill konstatera detta efter att ha lyssnat till min utskottskollega Lilly Hanssons engagerade tal om nödvändigheten av en sådan här ursprungsmärkning. Mot denna bakgrund, herr talman, finner vi moderater att inga nya skäl har framlagts som motiverar ytterligare regleringar på detta område. Jag vill därför yrka bifall till den moderata reservationen nr 1. Om denna reservation faller, kommer vi moderater att stödja reservation nr 2. Som jag nämnde i inledningen är tekobranschen en av de mest genomreglerade branscher som vi har i vårt land. Ingen torde kunna motsäga mig på den punkten. Utvecklingen har visat att dessa regleringar och stöd inte på något sätt förbättrat framtidsmöjligheterna för denna bransch. Effekterna har i stället blivit att branschens möjligheter att klara framtiden under normala konkurrensbetingelser allvarligt försämrats. När vi ser utvecklingen inom tekobranschen och den regleringsglädje som visats upp från vissa politikers sida kan vi från moderat sida inte undvika att se visionen av ett kommande löntagarfonds-Sverige. När vi dessutom tar del av socialdemokraternas mycket detaljerade motionskrav om ytterligare regleringar som skulle innebära att vi t.o.m. skulle sitta och bestämma prissättningen ute i detaljhandeln — så står det nämligen i reservation 8 — förstår vi att om samma regleringsiver skulle få fritt spelrum i ett löntagarfondernas Sverige skulle det gå illa för oss. Erfarenheterna från tekobranschens utveckling visar klart att det inte går att åstadkomma en expansiv utveckling genom politiskt beslutade subventioner och politiska regleringar. Tekobranschen är ett bevis på detta. Därmed blir tekobranschen också ett talande exempel på vad som skulle kunna drabba andra branscher och andra företag, om vi driver denna politik alltför långt, inte minst med tanke på den löntagarfondsdebatt vi har i dag. Herr talman! Moderata samlingspartiet ställer sig bakom riksdagens principuttalande om nödvändigheten av en avveckling av det omfattande stödet till tekoindustrin. Vi inser självfallet — det vill jag gärna markera ganska hårt — att detta inte kan ske omgående, och av detta skäl har vi accepterat en stegvis avtrappning. Vi vill dock understryka att det endast är genom en förbättring av kostnadssituationen som svensk tekoindustri kan bygga sin framtid. Det gäller f. ö. inte enbart den branschen — det finns många andra s.k. krisbranscher som har samma problem. Utan rimliga kostnadsrelationer gentemot konkurrenterna finns inte heller vare sig kraften att behålla nuvarande omfattning av vår tekoindustri eller möjligheten till en vidare expansion. Herr talman! Jag vill avsluta med att slå fast att tekoindustrins framtid ligger i en anpassning till marknadsekonomins villkor. Endast på detta sätt kan tekoindustrins framtida utveckling tryggas. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till den vid detta betänkande fogade moderata reservationen.